Herr talman! Mats Green har frågat mig på vilket sätt, och inom vilka områden, jag kommer att fortsätta arbetet med regelförenklingar inom bostadspolitiken.Låt mig inledningsvis säga att jag delar uppfattningen att många av de regelförenklingar som genomfördes under förra mandatperioden inom plan och byggområdet har varit angelägna. Flera utredningar som den tidigare regeringen tillsatte pågår fortfarande eller har redovisats relativt nyligen. Det är regeringens mening att arbetet med att förenkla och snabba upp byggprocesserna behöver fortsätta. Regeringen har mot bakgrund av det bland annat aviserat två propositioner inom PBL-området, plan och byggområdet, under våren som avser regelförenklingar.

Det handlar bland annat om att undersöka om det går att minska kraven på bygglov. Det handlar också om att se över de så kallade avståndsreglerna för friggebodar och så kallade Attefallshus, men också om att bättre samordna regelverket kring avloppsanläggningar mellan miljöbalken och plan och bygglagen.Utöver det utredningsarbete som redan pågår kan det finnas behov av ytterligare regelförenklingar. Inte minst handlar det om att förenkla administrationen för byggnadsnämnderna. Här menar jag att det bör vara möjligt att förenkla byggnadsnämndernas arbete genom exempelvis smarta lösningar som bygger på informationsteknik.Avslutningsvis vill jag understryka att det bästa sättet för att åstadkomma ytterligare regelförenklingar är att lyssna på dem som tillämpar reglerna. Det handlar om bostadsbolag, byggföretag, kommuner och våra myndigheter. Det är också där som kunskapen finns om vilka regler som utgör de verkliga hindren. Jag är angelägen om att föra en kontinuerlig dialog med berörda aktörer i syfte att identifiera behov av ytterligare regelförenklingar.

Herr talman! Jag har som framgått ställt en interpellation till bostadsminister Mehmet Kaplan mot bakgrund av de omfattande regelförändringar som den tidigare alliansregeringen genomförde. Det är en av de främsta anledningarna till att vi nu har det högsta bostadsbyggandet på flera decennier.Samtidigt, herr talman, är det ingen som kan vara nöjd med bara detta. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter den regelförenklingsresan om vi ska hantera nuvarande och framtida utmaningar på bostadsområdet.Herr talman! De partier som nu utgör regering, eller som utgör delar av det rödgröna regeringsunderlaget, motsatte sig samfällt eller var för sig nästan alla dessa regelförenklingar. Talartiden medger inte att jag går igenom alla dessa otaliga exempel.

Jag vill också vara tydlig med att jag tycker att det är positivt att han numera säger sig ha kommit till insikt om vikten av regelförenklingar inom bostadspolitiken. Det är, som sagt var, avgörande att vi aldrig slår oss till ro i arbetet med att underlätta och stimulera bostadsbyggande i hela Sverige.Sedan ska jag också vara ärlig med, herr talman, att bostadsministerns svar nästan helt saknar den konkretion jag efterlyste.

Det handlade till exempel om att detaljplan ska kunna vara frivillig och kunna beslutas i nämnd och inte i fullmäktige, för att bara nämna något.handlar delvis om följdändringar i PBL som hade behövts om man inte hade röstat nej till att begränsa detaljplanekravet.Min fråga är då: Ska jag i övrigt tolka det som att regeringen avser att gå fram med de förslag som presenteras i promemorian? Det var min första fråga.. Utredningen kom fram till att länsstyrelsen ska strykas som överprövningsinstans för detaljplan och områdesbestämmelser. Det är något som vi applåderar, herr talman. Kommer regeringen att gå på utredningsförslaget? I dagens DN Debatt-artikel antyds detta. Jag tror att man ska komma ihåg att om man inte gör det blir det givetvis ingen regelförenkling över huvud taget. Och vad ska man då med en proposition till?Herr talman! Det bostadsministern hänvisar till är nästan alla utredningar och inriktningar som Alliansen slagit fast. Var ska de nya stegen tas? Har man inga egna tankar om möjligheter till förenklingar, nya utredningar eller nya förslag?

Herr talman! Det är en mycket viktig interpellation som Mats Green ställt. När vi pratar om att förenkla planprocesserna och snabba upp processerna har det ibland saknats tydlighet från statsrådet kring om statsrådet delar den uppfattningen.Vad handlar debatten om egentligen? Jo, den handlar om att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Det är många som i dag efterlyser ett ökat bostadsbyggande, och även om vi nu har rekordhöga siffror är det många, inte minst många ungdomar, som saknar bostad.Vi politiker kan här i Sveriges riksdag skapa förutsättningar. Det kan också regeringen göra. Då har jag ett par följdfrågor med anledning av det svar som statsrådet har gett på Mats Greens viktiga interpellation. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerSedan kommer min andra fråga. Statsrådet konstaterar att kunskapen finns hos bostadsbolag, byggföretag, kommuner och myndigheter. Men jag tycker att statsrådet har glömt några viktiga aktörer, och jag vill därför ha en kommentar om det. Varför finns exempelvis inte forskarna med? Och varför finns inte intresseorganisationerna med? Jag noterar bland annat att Hyresgästföreningen har Sveriges största databas vad gäller hyresstatistik. Då tycker jag att man måste lyssna på de organisationer som har mycket kunskap om hinder och förutsättningar.Min fråga är därför varför man utelämnar just forskarna och intresseorganisationerna.Jag har ytterligare en fråga. Det är om man skulle kunna följa upp varför det går så långsamt att bygga nya bostäder. Många av de aktörer som statsrådet nämner påtalar att det fortfarande tar för lång tid från idé till att fastigheten står färdig. I värsta fall kan det ta tio år - snittet är sex till nio år - innan huset står färdigt. Det är väldigt många som står och väntar på en bostad att flytta in i, och för många handlar det kanske om det första hemmet.När det gäller tioveckorsregeln för att komma vidare i planprocessen undrar jag om statsrådet avser att följa upp hur den fungerar. Det är någonting som framförs av många byggföretag och många i kommunerna.Beträffande nya riktlinjer för exploateringsavtalen, det vill säga vad man får ta betalt för när man ska bygga hus, brukar jag säga att det alltid ytterst är konsumenten som betalar. Om man ska bygga ett hus och anlägga en rondell, en förskola, en park och mycket annat är det alltid ytterst konsumenterna som betalar. Kommer statsrådet att följa upp hur dessa riktlinjer fungerar?Slutligen vill jag framhålla frågan från forskarna och intresseorganisationerna som är viktig. Den här kunskapen finns nämligen ibland bara hos intresseorganisationerna, exempelvis frågan om vad det kostar att hyra en lägenhet. Den informationen ligger hos Hyresgästföreningen. Det har vi debatterat tidigare. Men även i detta sammanhang, när det gäller att förenkla, snabba på och undanröja hinder, är det en viktig konsumentfråga att få veta vad det kostar att hyra en bostad.
Herr talman! Jag tackar Nina Lundström och Mats Green för deras inlägg. Det är naturligtvis en viktig fråga som Mats Green lyfter fram, nämligen frågan om fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken. Jag ska ta upp ett antal av dessa aspekter.Mats Green tar upp instansordningen i flera frågor. Här finns ett problem sedan många år tillbaka. Från att ett bygglov ges till att det överklagas och till slut hamnar i och avgörs av Mark och miljööverdomstolen har det passerat två instanser till, nämligen länsstyrelsen och mark och miljödomstolen. Detta är någonting som jag har uppmärksammat, men jag är inte den första att uppmärksamma detta. Tidigare har det också förts på tal att man måste göra någonting åt detta. Även aktörerna - byggföretagen och intresseorganisationerna - har lyft fram denna fråga.Därför finns det nu ett förslag som har gått ut på remiss, och remissvaren kommer att hamna hos mig framåt sommaren. Jag tror att det är i juni. Jag kommer naturligtvis, precis som sig bör, att gå igenom dessa remissvar och hitta en balans för att lägga fram ett förslag som faktiskt tjänar bostadsmarknaden väl.Problemet med den instansordning som vi har i dag är inte bristen på kompetens utan snarare tvärtom. Det finns väldigt mycket kompetens hos länsstyrelsen som handlar om regioner, områdesförhållanden och kontakter med de berörda och de myndigheter som finns på området. Problemet har snarare varit att det har tagit alldeles för lång tid från att länsstyrelsen får ett ärende till att de skickar det vidare.Därför har jag vid samråd med landshövdingarna, som jag träffade nyligen, tagit till mig uppgifterna om att det numera går lite fortare hos länsstyrelserna. Det är naturligtvis något som kommer att framföras även i remissvaren från länsstyrelserna.Men jag vill betona att detta inte är någon enkel fråga. I grunden handlar den nämligen om rättssäkerheten visavi de medborgare som känner att deras ärenden inte får hanteras lättvindigt. Jag finner att ett antal av Nina Lundströms frågor inte riktigt faller inom ramen för denna interpellationsdebatt. Men jag ska försöka svara på alla frågor ändå.En av frågorna handlade om smart informationsteknik. Nina Lundström undrade på vilket sätt detta används och vad jag menade. Som it-minister har jag stort intresse för och följer e-förvaltning, alltså hur myndigheterna använder digitaliseringen inom sina respektive områden. Vi vet att kommunerna har ett stort användningsområde här. Av de 290 kommunerna finns det för många som inte riktigt använder de geografiska informationssystemen på det sätt som Lantmäteriet med flera faktiskt har visat, nämligen tillämpningar som skulle göra det mycket enklare och effektivare att hantera den typen av frågor. Det är alltså det som menas med informationsteknik.När det gäller frågan om varför forskarna och intresseorganisationerna inte finns med i min uppräkning håller jag med Nina Lundström om att de borde finnas med. Det finns säkert ett antal andra aktörer också som borde finnas med. Men intresseorganisationerna och forskarna bör absolut finnas med.

Herr talman! Jag ska ta upp tre saker.Det första som jag vill ta upp handlar om länsstyrelsens roll och huruvida länsstyrelsen fortfarande ska vara instans. Jag noterar att statsrådet i dag har skrivit en debattartikel där han ändå antyder att han ser ett behov av en förändring. Men samtidigt börjar statsrådet som vanligt, om jag uttrycker det så, att i mycket allmänna ordalag nu till viss del ta avstånd i fråga om den förändringen.Det som man har efterfrågat, och det som framför allt utredningen kommit fram till, är att länsstyrelsen inte längre ska vara en överklagandeinstans. Jag skulle vilja ha ett ja eller nej på frågan: Kommer länsstyrelsen att vara kvar som överklagandeinstans i dessa ärenden?Det andra som jag vill ta upp handlar om den tidigare propositionen om en enklare planprocess som riksdagen - Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna - avslog. När det gäller promemorian om en effektivare plan och byggprocess, som nu uppenbarligen har lett fram till en proposition och som statsrådet hänvisar till, undrar jag: Vad ingår i den? Denna promemoria skrevs nämligen till stora delar innan den tidigare propositionen avslogs av riksdagen. Jag skulle vilja få lite mer konkretiserat vad som ingår i den, eftersom statsrådet hänvisar till den.Det tredje som jag slutligen vill ta upp gäller vad man har för egna tankar om behovet av att fortsätta den regelförenklingsresa som Alliansen påbörjade. Allt det som man hänvisar till är sådant som Alliansen har tagit initiativ till och där inriktningen också har slagits fast. Har regeringen några som helst egna tankar om hur detta ska kunna fortsätta? Vi har oerhört stora utmaningar i alla delar av vårt land, till exempel i Stockholmsregionen. Och har vi problem i Stockholmsregionen blir det naturligtvis problem för hela övriga landet. Vi har enorma proppar vad gäller bostadsmarknaden, och dessa måste vi lösa upp och framför allt ha förslag på hur vi kommer vidare. Vi har liknande problem i nästan hela övriga landet.Dessa frågor skulle jag vilja ha svar på. I synnerhet den första borde vara enkel att besvara eftersom jag där nöjer mig med ett ja eller ett nej.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet menar att mina frågeställningar inte faller inom ramen för debatten om regelförenklingar. Jag hävdar att de gör det. Just informationstekniken var faktiskt någonting som statsrådet själv angav i sitt svar, och jag tackar för det svaret.Men jag utgår från att regelförenklingar handlar om att undanröja hinder för bostadsbyggandet. Det är så jag tolkar frågeställningen. Därför valde jag att räkna upp ett antal hinder som återkommer konstant. Har man som aktör inte tillgång till mark kan man inte bygga. Om marken samlas hos några få aktörer är det några få aktörer som kan bygga. Därför fattade vi beslut om att öka transparensen genom att kommunerna skulle berätta hur de tänker fördela marken så att fler får tillgång till informationen och de små byggarna får tillgång till mark. Därför är frågan om mark verkligen är en fråga om att förenkla och undanröja hinder för att möjliggöra detta.Den andra frågan gällde tioveckorsregeln. Det handlar också om att man ska kunna komma igång med byggandet. Vi vet med oss att många kommuner begär in kompletteringar. Är det något vi borde följa upp är det hur den regeln fungerar, för den syftade till att snabba upp processen. Varför upplever då aktörerna som ska bygga att det fortfarande är problem med de tio veckorna? Det är en viktig fråga att följa upp. Följer man upp och ser att saker inte har blivit som man har tänkt sig kanske man kan vidta ytterligare åtgärder.Den sista frågan handlade om intresseorganisationen Sabo, som har startat ett projekt med industriellt byggande. Deras kombohus möter mängder av problem ute i kommunerna. Kommer statsrådet att följa upp den typen av hinder också? Här finns det mycket kunskap som vi måste ta till vara, för allt syftar till att kanske inte agera blåslampa på kommunerna men underlätta för kommuner och andra aktörer att kunna bygga.

Herr talman! Jag tackar Mats Green för att frågan ställdes, minister Mehmet Kaplan för svaret och Nina Lundström för de kompletterande frågorna. Frågar man inte får man inga svar och får inte veta något.Oppositionen har ganska enträget ställt ett antal frågor till minister Mehmet Kaplan. Vi har fått svar på olika sätt - i dag även i en av våra stora dagstidningar.Läser vi vad som står i tidningen i dag ser vi att är det inte hyllningar av de regelförenklingar som har gjorts tidigare som lyfts fram, utan det är krav på ytterligare stöd och stimulanser från statens sida i form av ekonomiska resurser. Det ser jag som en tydlig viljeriktning och en ändring av regeringens position.Ministern lyfter också fram Bostadsplaneringskommittén. De riksdagsledamöter som sitter med i den kommittén utför ett viktigt och angeläget arbete, men syftet är inte att regelförenkla. Syftet med Bostadsplaneringskommittén är att samordna kommunernas och regionernas insatser för att kunna åstadkomma en bättre regional planering där varje part tar sin del av bostadsförsörjningsansvaret och utbyggnaden av infrastruktur. Mycket kan sägas om det arbetet. Det är viktigt, men jag tillåter mig att ifrågasätta om det i det korta perspektivet kommer att leda till några regelförenklingar. Det är snarare ytterligare en sak som kommer att behöva beaktas och hanteras i kommunernas planarbete. På sikt kommer det att ge ett bra resultat, men någon regelförenkling är det inte fråga om. Det är i varje fall min uppfattning.Vidare nämner Kaplan i ett stycke att det gäller att se över avståndsreglerna för friggebodar och Attefallshus och att samordna regelverket för avloppsanläggningar. Det är också positiva besked. Allt som räknas upp är dock sådant som framför allt miljöpartister tidigare har varit kritiska till i debatten och även motsatt sig i kammarens omröstningar.Jag ser det som en viktig markering från regeringens sida att man nu accepterar många av de regelförenklingar som man tidigare har varit kritisk till. Det är också positivt.Jag är lite nyfiken på vad ministern syftar på när han talar om att förenkla kommunernas planering genom administration och informationstekniska lösningar. Geografiska informationssystem, så kallade GIS-kartor, har använts under många år. De flesta kommuner är duktiga på att utveckla e-tjänster, inte minst när det gäller bygglovshantering. Jag önskar att få veta mer om vad ministern syftar på.Jag är övertygad om att det kommuner och byggherrar frågar efter är enklare antagandeprocesser. Det handlar om möjligheten till delegering av beslut om detaljplaner till byggnadsnämnd och kommunstyrelse. Det handlar om möjligheten att göra avsteg från kravet att anta detaljplaner i kommunfullmäktige när så inte är nödvändigt. Det handlar också om möjligheten att göra avvikelser på redan antagna detaljplaner som nått genomförandetidens slut i syfte att kunna förtäta och bättre utnyttja redan antagna detaljplaner och redan bebyggda miljöer på ett sådant sätt att vi får plats med fler bostäder.

Herr talman! Vi är alla över blockgränserna överens om att fler bostäder är en prioriterad och angelägen fråga. Många människor står bostadslösa i tillväxtregionerna, vilket skadar svensk ekonomi. Det gäller särskilt Stockholmsregionen, och det gäller särskilt unga människor, som fastnar i att allt längre bo kvar hos sina föräldrar. Det är inget nytt fenomen. De senaste 20-30 åren har Sverige legat efter i byggandet. I det avseendet är just regelkrångel, som vi nu debatterar, en central fråga.Den borgerliga alliansen jobbade mycket med denna fråga de sista åren vid makten. Men som tidigare debattörer har varit inne på verkar det som att den nuvarande regeringen med Mehmet Kaplan i spetsen har tappat tempo i denna fråga.Mehmet Kaplans resonemang och inlägg i diskussionerna handlar mycket om att underlätta för kommunerna. Det är kommunernas regeltyngd som ska plockas bort. Men om sanningen ska fram är kommunerna en stor del av problemet. I min hemkommun skulle ett markområde bebyggas. Den tidigare kommunledningen var överens med markägaren om att det skulle byggas bostäder där. Markägaren skövlade området, som var en skog. Efter valet ändrades partimajoriteten, och då kunde man inte längre bygga eftersom ett parti i koalitionen satte käppar i hjulet. Nu har vi ett kalhygge utan något naturmervärde som är en självklar markplätt att bebygga. Men det går inte på grund av nimbysyndromet, not in my backyard, det vill säga väljargrupper som trycker på kommunledningen för att det inte ska byggas där.Det är ett genomgående problem som har drabbat särskilt Stockholmsregionen och som det är viktigt att komma till rätta med. Då räcker det inte att säga att vi måste lätta på regelbördan för kommunerna, för många gånger sitter problemen någon helt annanstans.Det är intressant att titta på hur många tomter det går att börja bebygga i Stockholmsregionen i dag. Det rör sig om ungefär 20 000 tomter, men ledtiderna för att på allvar öka byggtakten är långa, eftersom man måste genomgå de omfattande planprocesserna.Dessutom är många av dessa redan detaljplanelagda tomter i några av de stora byggbolagens ägo, och det finns inget starkt intresse för dem att på allvar sätta igång byggandet. En relativt högt uppsatt chef på ett av de stora byggbolagen uttryckte det som att man då förstör marknaden.

Fru talman! Tack till interpellanten och de övriga debattörerna!Det här handlar i grunden om två olika saker. Det ena är regelförenklingar inom bostadspolitiken, som interpellationen tar upp, och det andra är hur vi generellt jobbar med bostadspolitik. Jag ska försöka besvara ett antal av frågorna. Mats Green ställde en ja och nejfråga. Precis som Mats Green vet är det inte rimligt att jag skulle säga hur det ska vara när jag precis har remitterat ett förslag som över 100 remissinstanser ska inkomma med synpunkter på. Det är lite förmätet att begära det, och det vore också förmätet från min sida att proklamera hur det ska vara. Förslaget som gäller instansordningen är nu ute på remiss. Förslagets inriktning är att länsstyrelserna är en instans som eventuellt skulle kunna tas bort. Men säg att vi får hundratals svar och att majoriteten av dem med adekvata formuleringar menar att länsstyrelserna inte bör tas bort, tycker då Mats Green att jag helt ska bortse från det? Det är ett mycket märkligt sätt att se på statsförvaltning och statsadministration. Då behöver vi ju inte remittera förslagen. Då kan vi anta förslaget rakt av.Jag hoppas att detta är en ordning som vi är överens om. Det är så tidigare ministrar har gjort. De har inte kommit med förslag som inte är beredda, utan de har låtit remissinstanserna svara. Därför går det inte att svara ja eller nej på Mats Greens fråga, och det hoppas jag att han respekterar.Ola Johansson berörde Bostadsplaneringskommittén och att jag hade tagit upp den frågan. Jag är lite bekymrad över att Ola Johansson spelar ned Bostadsplaneringskommitténs betydelse. Det beror antingen på att den kommittén nu kanske inte riktigt kommer in på det spår som Ola Johansson och hans parti vill, eller så är det några andra orsaker.Du tog upp ett skäl, Ola Johansson. Du menade nämligen att den inte var inriktad mot regelförenklingar specifikt. Jag menar att kommittén med de direktiv den har är relativt vid i den bemärkelsen att den faktiskt kan komma fram till ytterligare ett antal områden som inte innefattas direkt av uppdraget. Jag har varit med i riksdagen i åtta år, och jag har sett många parlamentariska utredningar komma med olika typer av förslag som kanske inte ligger exakt inom det specifika området.Det är lite lustigt att både Nina Lundström och Ola Johansson hänger upp sig på min förhoppning att kommunerna bör kunna förenkla byggnadsnämndernas arbete genom exempelvis smarta informationsteknologiska lösningar. Detta är något som vi absolut kan debattera och diskutera, men det står bortom allt rimligt tvivel att det är ett område där fler kommuner kan bli bättre.

Fru talman! För det första: Man har inte en aktiv bostadspolitik bara för att man säger det eller skriver det. Fortfarande efterlyser vi konkreta förslag och åtgärder.För det andra: Om bostadsministern inte vill uttala sig om länsstyrelsernas roll, hänvisa då inte heller till den utredning som nu finns och som föreslår att länsstyrelserna inte längre ska vara överklagandeinstans. Kan man inte ge besked där, så hänvisa inte till just detta som exempel på hur man kan fortsätta regelförenklingsarbetet.Är man minister kan man inte nöja sig med att bara problematisera. Är man minister har man faktiskt ett ansvar att agera för att hantera de utmaningar man har inom sitt ansvarsområde.För det tredje: Var finns regeringens egna tankar om hur man kan driva detta vidare? Allt som man hänvisar till är ju den inriktning som den tidigare alliansregeringen hade och som samtliga rödgröna partier på något sätt alltid var emot.Återigen frågar jag: Var finns beskeden om förekomsten av en rödgrön bostadspolitik? Sluta ge allmänna, svepande svar på tydliga frågor! Börja leverera politik och besked! Det handlar om utmaningar för enskilda svenskar och för alla delar av Sverige. Besked efterlyses, fru talman!

Fru talman! Tack för debatten, Mehmet Kaplan!Ministerns svar på Mats Greens frågor om länsstyrelsernas roll gör mig något ledsen. Vi har ju blivit vana vid att ha en minister som är ganska öppen med vilka bekymren är i olika delar av planeringsprocessen. Ett sådant bekymmer, som vi har diskuterat ganska öppet i debatten, är just länsstyrelsens dubbla roller. Länsstyrelserna ska stötta kommunerna i deras planarbete, hålla reda på de olika statliga kraven och lagstiftningarna och de olika statliga myndigheternas roller och stötta kommunerna så att deras bostadsplanering kan genomföras som de önskar. Men utredningen har kommit fram till att det är mycket problematiskt att länsstyrelserna sitter på dubbla stolar och dels har denna samordnande roll, dels är en instans som man kan överklaga till. Det är lite förvånande att ministern inte vågar sätta ned foten och uttala detta, för detta var den tidigare ministern, Stefan Attefall, mycket tydlig med.Länsstyrelsens kompetens ska användas till det som den är bra till, och det är att samordna saker och ting. Sedan har vi också sett att länsstyrelserna ger en del motstridiga besked, inte minst när det gäller strandskydd och kommunernas möjlighet att bygga och planera för bostäder i strandnära lägen. Det är inte i alla kommuner och alla län som det är möjligt att få fram så kallade LIS-områden. Det är ett stort bekymmer. Där tycker jag att ministern borde ta landshövdingarna i örat, men det är en annan fråga.Jag vill kort tacka för debatten. Jag noterar att ministern inte riktigt har förstått vad som är Bostadsplaneringskommitténs uppgift, men det får vi återkomma till i en senare debatt.
Fru talman! Jag tänkte fortsätta där Mats Green slutade. Vi skulle vilja ha lite tydligare besked om var ministern principiellt står i förhållande till regelförenklingsfrågorna.Det är som sagt väldigt mycket generella resonemang och utläggningar. Vi har hunnit få ett antal frågor om länsstyrelsernas roll och huruvida man bör kunna överklaga till länsstyrelsen. Det vore intressant att höra inte bara hur Mehmet Kaplan tycker att man ska förhålla sig till remissinstanser utan också vad han tycker i själva sakfrågan.I mitt första anförande i den här debatten höll jag en utläggning om att det finns många situationer där kommunerna utgör problemet. Kommunpolitikerna är hårt pressade av så kallade nimbyväljargrupper - alltså "not in my backyard". Håller Mehmet Kaplan med om den beskrivningen?Vad tycker Mehmet Kaplan om det faktum att kommuner kan sätta upp egna särregler för hur man ska bygga bostäder - är det rimligt att det är olika miljökrav i alla kommuner? Tänk om man i varje kommun skulle bestämma hur Iphones ska tillverkas. Alla förstår att det skulle ha en kraftigt negativ inverkan på produktionen.När det gäller bullerregler är det svårt att bygga ettor för unga människor därför att reglerna föreskriver att man ska ha minst ett bullerfritt rum. Då kan man inte bygga ettor ut mot gatan i vissa områden. Vad tycker Mehmet Kaplan om det?Vi i Alliansen vill göra byggandet till ett riksintresse. Vad tycker Mehmet Kaplan om det?
Fru talman! Jag tackar Mats Green och övriga ledamöter för möjligheten att lufta denna viktiga fråga.Jag vill fokusera på två saker i mitt slutanförande.